Herr talman! Får jag instämma i de bedömningar som Göran Lennmarker gjorde i sitt anförande. Men låt mig medge att jag nog blir honom svaret skyldig i fråga om den tidpunkt när vi i Sverige kommit dithän att Sverige har en utbildningsnivå som är tillräcklig. Innan jag går vidare i den delen vill jag understryka att när man talar om att Sverige skall ha en tillräcklig utbildningsnivå, så gäller det en utbildningsnivå som måste -- det finns inga möjligheter att reservera sig på denna punkt -- ligga i den absoluta världsklassen. Sverige är ju, som jag antydde tidigare, ett litet land. Vi svenskar är av Gud fader placerade på ett ställe på jorden där det inte bor så rasande många andra människor. Vi talar dessutom ett språk som knappt någon utanför vårt eget land begriper. Dessa handikapp kan vi inte göra någonting annat åt än att vara bäst i allting annat. Då Göran Lennmarker frågar mig när vi är framme vid målet, så handlar det om att vi bokstavligen är framme vid målet att Sverige har en utbildningsnivå som inte är lika bra som andra länders utan som är bättre än nästan alla andra länders. Jag tror att detta kommer att ta tid, framför allt därför att det förutsätter en kulturell förändring i vår syn på utbildning. Jag antydde tidigare att avkastningen på svenska utbildningsinvesteringar är låg. SNS konjunkturråd redovisar i en rapport som kom för någon månad sedan uppgifter som säger att avkastningen för varje extra utbildningsår som svenska elever eller studenter går igenom är ungefär hälften mot vad samma avkastning är i jämförbara länder ute i världen. För de yngre studerande förefaller den att vara hälften av hälften. Jag tror att innan vi gör något av avkastningen, dvs. belöningen för hårt gediget utbildningsarbete, kommer vi att ha svårt att nå fram till positionen att få ett utbildningssystem som hävdar sig, mätt i världsklass. Därför är det viktigt att vi omedelbart börjar förändra synen på vad utbildning faktiskt skall vara värd. Därigenom kommer vi att kunna locka fler att läsa längre, därigenom kommer vi att kunna locka fler att bli doktorer, något som i sin tur är förutsättningen för att vi skall kunna utbilda tillräckligt många vid våra universitet och högskolor, och detta behövs för att de lärare som skall utbilda våra unga i skolan skall ha tillräcklig kvalitet. Jag gör mig inga illusioner om att det här arbetet kommer att gå fort, men om vi inte börjar målmedvetet nu kommer vi aldrig fram till den punkt dit vi måste nå.

Herr talman! Jag tackar för välgångsönskan och vill lägga till en enda liten aspekt som faktiskt kan bidra till att öka tempot. Det är att vi skall förmå samla oss kring något som litet högtidligt skulle kallas för ett slags nationell ansats för att gå i land med uppgiften. Vi måste definiera problemet entydigt som vi har gjort i detta meningsutbyte och samla föräldrar, lärare och universitetsfolk bakom den ansatsen samt bli ense om att det inte finns någon rätt för oss att misslyckas. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag är helt överens med Peeter Luksep om att det kan vara svårt, men man skall ha stor förståelse för att man försöker finna korrekta prioriteringsordningar i länder som går från planekonomi till marknadsekonomi. Jag vill gärna understryka att det är mycket viktigt för det ligger också i kunskapsöverförandet att man får ta litet tid på sig. Man bör respektera motpartens önskemål och de resonemang som krävs innan beslutet kan fattas. Jag kan inte tänka mig något annat än att BITS är engagerat så till den grad att man vill testa ansökningar visavi mottagarlandet och presentera dem där. Det vore förfärligt annars. När det gäller procentsatserna sade jag trots allt cirka. Man har tagit jämna siffror. Peeter Luksep, låt oss inte hänga upp oss på detta. Det rör sig i runda tal om 25, 70 och 10 %. Jag tycker inte att det är så dåliga siffror om man skall se till handläggningen och karakterisera den som långsam eller snabb. Detta är inte avsett som någon kritik, men en del är mera skickade att presentera sina projekt än andra. Det är naturligtvis mycket viktigt att BITS noggrant går igenom projekten. Det kan hända -- vilket jag tycker framgick av mitt svar -- att av och till presenteras ett projekt som är bra inte riktigt så fullödigt som man borde ha presentarat det. Då får man ta viss korrespondens för att göra det mera fullödigt. Jag är övertygad om att BITS har som enda mål att det skall gå så snabbt som möjligt. Herr talman! Precis som Peeter Luksep sade känner vi av att det från svenska folket finns mycket stora förväntningar på att något görs, och att det görs snabbt och kraftfullt. Därutöver är vi själva besjälade av den viljan.
Herr talman! Jag tror givetvis att statsrådet har den ambitionen. Jag skulle ändå vara tacksam om statsrådet för sin egen del skulle gå hem och fundera litet på matematiken, inte minst för att vi skall få klarhet i hur det egentligen ligger till. Sådana ansökningar som kommer till BITS i, enligt BITS uppfattning, felaktig ordning, dvs. direkt från en svensk sökande, vidarebefordras inte för bedömning i Baltikum. De blir i stort sett liggande och får i bästa fall någon form av svar om att det hela har gått till i fel ordning. Men jag tror att det svaret från BITS ofta uteblir. Det uppfattas som mycket irriterande av dem som tyvärr inte vet att det finns en annan ordning för detta. Jag kan förvisso acceptera att det rör sig om avrundade procentsatser. Men dessa procentsatser gäller uppenbarligen sådana framställningar som leder till insatser. Det sägs att för 25 % av insatserna har beslut fattats inom en månad, för av insatserna har tidsutdräkten från framställan till beslut varit tio månader eller mer. Det handlar inte enbart om bifallna ansökningar. Det är oftast inte de som klagar. De som klagar är naturligtvis de som efter mycket lång väntetid har fått klart sig för att de inte får några pengar. Även om siffrorna är avrundade saknas hela kategorin insatser som har lett till beslut inom tre till tio månader. Jag tror att det är större fel på siffrorna än man spontant kanske kan tänka sig inom ramen för en avrundning. Det svenska samhället och förvisso den svenska regeringen har nu på många sätt manifesterat ett mycket starkt politiskt stöd för de baltiska ländernas frigörelse och för Östeuropas omvandling till demokrati och marknadsekonomi. Det är därför också angeläget att de som tar fasta på det här och har god vilja att genomföra olika projekt uppfattar att signalerna de möter när de kommer i närkontakt med svenska myndigheter som skall utöva denna positiva vilja motsvarar de politiska signalerna. Jag tror att det återstår att göra en del förbättringar.

Fru talman! Bruno Poromaa har frågat mig vad jag tänker göra för att i fortsättningen hålla mig ''bättre informerad om riksdagsarbetet'', och Sten-Ove Sundström har frågat om jag är beredd att ompröva min ''negativa inställning till interpellations och frågedebatter i riksdagen''. Frågeställningarna är, för publicitets vinnande, medvetet insinuanta och felaktiga. Då själva utgångspunkterna för herrarna Poromaas och Sundströms aktivitet i denna fråga är felaktiga, är några svar heller inte möjliga. Låt mig dock tillägga, att det är beklagligt att Bruno Poromaa och Sten-Ove Sundström inte velat utnyttja möjligheten att diskutera den för mig så viktiga frågan om hur vi skall få en ny start för
Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret -- ett svar som jag i och för sig har svårt att förstå. Det här med att frågeställningarna är medvetet insinuanta och felaktiga kan man verkligen fundera över. Bakgrunden är i korthet den att vi under innevarande riksmöte har ställt mellan 20 och 30 frågor och interpellationer i denna kammare, och ett flertal av dem har rört frågor till näringsministern, arbetsmarknadsministern och kommunikationsministern, i synnerhet om Ovako Steels fortlevnad, eftersom det berör 2 000 arbetstillfällen i Norrbotten.

Det är mycket märkligt, mot den bakgrunden att vi försöker höja riksdagens anseende, inte minst när det gäller fråge och interpellationsdebatter i sådana här viktiga frågor, att få läsa ett så märkligt uttalande från statsministern i tidningarna. arbetstillfällen, är någonting som statsministern betraktar som lokalt hojt för en lokal konsumtion?
Fru talman! Jag skall också be att få tacka statsministern för svaret -- om man nu kan kalla det här för ett svar. Frågan är inte, som statsministern gör gällande, insinuant. Jag tycker tvärtom att det som statsministern sade i Arvidsjaur var insinuant i allra högsta grad. Anledningen till frågeställningen är, som sagt var, referatet i en av länstidningarna i Norrbotten från moderatstämman i Arvidsjaur för en månad sedan. Efter stämman och referatet ställde jag den här frågan, och det har således tagit i det närmaste en hel månad för statsministern att svara på den. Jag vill ta tillfället i akt och fråga: Anser statsministern att det är till fyllest att man skall vänta så länge på ett svar? Jag vill minnas att statsministern, under den tid då han befann sig i oppositionsställning, många gånger var mycket kritisk mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen när den dröjde med svaren. När jag sedan läste referatet drog jag den slutsatsen att det fanns två alternativ; antingen gick statsministern inte i takt med verkligheten, eller också var han dåligt informerad om vad som försiggick i riksdagen. Det senaste alternativet förefaller mera trovärdigt, då jag inte vill påstå att statsministern ljuger. Därför ställde jag frågan. Vad tänker statsministern göra för att hålla sig bättre informerad om riksdagsarbetet? Något svar har jag således inte fått på den frågan.
Fru talman! Låt mig säga att jag håller mig väl informerad både om riksdagsarbetet och om vad olika riksdagsledamöter har att säga. Låt mig i det sammanhanget också säga, att jag när jag var i Arvidsjaur hade anledning att reagera ganska hårt mot Sten-Ove Sundström, som hade gjort närmast oförskämda uttalanden mot den person som utsetts till landshövding i Norrbotten. Det vittnade om brist på takt och ton i den politiska debatten. Vad gäller Ovako Steel, är sakfrågan den att det har framförts lokala synpunkter för huvudsakligen lokal konsumtion. Jag rekommenderade er att åka ned till den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm och fråga om den hade anledning att föra fram några förslag till regeringen om en annorlunda handläggning av frågan än den som varit aktuell. Jag har hört att ni sedermera har sagt att ni har fått den socialdemokratiska partiledningens stöd, men detta har ännu inte uppenbarat sig för regeringen. Vi arbetar med denna och andra sysselsättningsfrågor i Norrbotten med kraft, men jag står fast vid mitt omdöme: Det var lokalt hojt för lokal konsumtion utan konstruktiva bidrag för att klara sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.
Fru talman! Jag tycker att det är synd att det skall vara på det sättet att praktiskt taget alla oppositionspartier skall behöva uttala sig i en så här viktig fråga, som rör sysselsättningen. Jag tycker att landets statsminister, när han går ut och recenserar enskilda länsgrupper och deras uttalanden på hemmaplan, också bör känna till vilken vikt en sådan här fråga har för ett län och för sysselsättningen. I de allra flesta fall har det alltså rört sig om Ovako Steels framtida möjligheter, och vi har kunnat bevittna en mycket passiv inställning från regeringen, från de flesta ministrar. Man hade kanske haft den förhoppningen att statsministern själv skulle ha visat litet engagemang i den frågan, utan att därför klampa in på de andra statsrådens områden. Det är mycket viktigt. Dessutom har vi haft stöd i vårt eget parti i den här frågan. Det är angeläget, när man besöker ett län som har dessa problem på arbetsmarknaden, att man också kollar upp hur man kan hjälpa till där och inte allmänt nonchalerar frågeställningarna. Vi kan visa vägen hur vi skall få en ny start för Norrbotten, statsministern, genom att peka på ett engagemang i t.ex. Ovako Steel-frågan.
Fru talman! Jag fick inte något svar på frågan om statsministern anser att det är till fyllest att man får vänta en hel månad på ett svar på en fråga. Jag vill påstå att statsministern var dåligt informerad om riksdagens arbete när han åkte till Arvidsjaur. Den aktuella veckan bad jag riksdagens utredningstjänst att göra en sammanställning av vad samtliga norrbottniska ledamöter hade uträttat denna vecka. Om man skall anse att man uträttar en viktig detalj när man bestiger riksdagens talarstol, kan jag tala om för statsministern att samtliga norrbottniska ledamöter besteg denna talarstol -- t.o.m. statsministerns partivän, som syntes där vid ett tillfälle. De norrbottniska ledamöterna är ingalunda ''tysta som i graven'', för att citera den aktuella tidningen. Personligen deltog jag den veckan i riksdagsdebatterna i tre för länet mycket viktiga frågor -- som verkligen är en nystart för länet, om statsministern vill tala om det -- nämligen om
Fru talman! Låt mig bara upprepa det jag sade som Sten-Ove Sundström inte tog upp, dvs. att ordvalet från herrarna ibland har varit mera inriktat på att skapa rubriker än på att visa konstruktivt engagemang för Norrbotten. När man säger att en nyutnämnd landshövding är en provokation, och när man använder uttryck som krigsförklaring, är man ute efter rubriker, inte efter resultat. När det gäller Norrbotten och andra delar av landet jobbar jag för resultat, inte för rubriker. Det gäller bl.a. Ovako Steel. Jag konstaterar att det från de socialdemokratiska talesmännen i dessa frågor inte har framförts några avvikande bedömningar. Engagemang kan alltid finnas. Vi jobbar just nu med nya initiativ, som har stor betydelse för framtiden för rymdverksamheten i Kiruna. Där kan man verkligen tala om en framtidssatsning för Norrbotten, som vi står för, efter att den hade legat i träda under den socialdemokratiska tiden. Vi har gjort mer för småföretagsamheten än vad som har gjorts på mycket länge i detta land. Det är små och nyföretagsamheten som inte minst står för sysselsättningen i glesbygden och i inlandet. Där finns engagemanget. Det är inte rubriker utan resultat som vi är ute efter.
Fru talman! Jag skulle kunna ägna mycken tid åt att diskutera regeringens utnämningspolitik, men det skall jag inte göra. Låt mig bara säga att jag inte själv använde de ord som statsministern citerade ur massmedia. Nu talar jag om det jag anser vara mycket viktigare, dvs. 2 000 arbetstillfällen, och jag tycker att statsministern borde engagera sin regering i problemen och få fart på sysselsättningen. Om man vill få fart på Norrbotten och förändra utvecklingen måste man vidta politiska åtgärder och inte bara stå här och vända ord. Grip in i Ovako Steel-affären! Gör någonting konkret, Carl Bildt!
Fru talman! Under den socialdemokratiska regeringen gjordes mycket stora insatser till Norrbottens fromma. Jag skulle kunna peka på en lång rad av åtgärder som den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde direkt efter regeringsövertagandet 1982 och 1983. Om de här åtgärderna inte hade kommit till stånd, hade det varit ett mycket bekymmersamt läge, betydligt mera bekymmersamt än någonsin tidigare. Någonting sådant kommer den nuvarande moderatdominerade regeringen aldrig att åstadkomma. Vi har dock inte några delade uppfattningar om de exempel som statsministern pekade på. Vi har från länets sida ett gott förtroende för vår partiledning, och det är det förtroendet som statsministern vill undergräva genom att tala illa om oss socialdemokratiska ledamöter här i riksdagen när han besöker länet. I stället borde statsministern tala om sin och regeringens politik, och inte hålla på med det han gör när han kommer till länet.
Fru talman! När man använder uttryck som provokation och krigsförklaring är man ute efter rubriker, inte resultat. Jag vidhåller det. Det är min första kommentar. Min andra kommentar, till Bruno Poromaa, är att det är möjligt att det gjordes många insatser. Men vi konstaterade när vi tog över regeringsmakten att det finns en del problem kvar i Norrbotten och väldigt mycket att göra. Det skall vi göra. Låt mig utöver allt det som vi har gjort för småföretagsamheten och vad det betyder för den regionalt spridda sysselsättningen samt framtidssatsningarna i rymden, nämna att vi bara för några dagar sedan på riksdagens bord lade ett förslag om att avskaffa den allmänna energiskatten för industrin. Få saker betyder så mycket som detta för långsiktiga möjligheter till sysselsättning i gruvindustrin, i stålindustrin, i pappers och massaindustrin, och för få delar av landet är detta så betydelsefullt som det är för Norrbotten. Allt detta är exempel på åtgärder som vi har föreslagit. De borde har föreslagits långt tidigare, men nu kommer de, och det ger möjligheter till en ny start för Norrbotten.
Fru talman! Låt mig först försöka att ur debatten få bort det ordval som statsministern nu igen citerade: Provokation och krigsförklaring är ord som vi inte har använt i det här sammanhanget. Jag tror att det är viktigt att statsministern lägger dem åt sidan. Vi kan inte gärna ställas till svars för det andra har skrivit i media.

Man kunde kräva litet mindre röststyrka och litet mer arbete av den här regeringen, Carl Bildt. Det är vad det egentligen handlar om.
Fru talman! Det gläder mig som gruvarbetare att få höra att statsministern är beredd att göra insatser för den svenska gruvindustrin. Men vilka är då de insatserna? Framtiden för gruvindustrin har aldrig sett så mörk ut som den för tillfället gör; den statliga prospekteringsverksamheten skall upphöra. Vi betackar oss för sådana insatser! LKAB skall privatiseras. Där är alla LKAB-anställda från gruvarbetarkåren och upp till de främsta akademikerna eniga: De är motståndare till en privatisering. Det är också en insats som vi verkligen betackar oss för!
Fru talman! Låt mig till att börja med konstatera att det är bra om Sten-Ove Sundström och andra tar avstånd från uttryck som provokation och krigsförklaring. Jag hoppas att den typen av överord -- oavsett varifrån de kommer -- därmed är utrensade ur debatten så att vi kan diskutera sakfrågorna när det gäller Norrbottens utveckling. Jag hoppas att vi kan få stöd för det vi tänker föreslå på rymdsidan. Jag hoppas att det skall bli slut med avogheten mot bl.a. de skattesänkningar som vi gör för att få fart på småföretagen. Låt mig när det gäller gruvindustrin bara avslutningsvis säga att det avskaffande av den allmänna energibeskattningen som vi nu föreslår och som jag hoppas att vi har stöd för från hela Norrbottensbänken här i kammaren betyder väldigt mycket för möjligheten för t.ex. LKAB och Aitikgruvan, som är mycket stora energikonsumenter, och deras möjligheter att i framtiden klara sin konkurrenskraft. Utan konkurrenskraft i företagen finns det inga möjligheter till varaktig sysselsättning. Det är konkurrenskraft som tyvärr gått förlorad under de senaste åren, och det är konkurrenskraft i företagen -- små och stora -- som vi säkrar med vår politik.
Fru talman! Jag hade hoppats att statsministern skulle ta avstånd från de uttalanden som han tydligen har gjort i Norrbottenskuriren. Han säger där att vi ägnar oss åt lokalt hojt för lokal konsumtion när vi uttalar oss om så viktiga frågor som sysselsättningen. I slutet av sitt svar säger statsministern faktiskt att han gärna vill diskutera den viktiga frågan, hur vi skall få fart på Norrbotten. Jag har nu vid flera tillfällen frågat: Är statsministern beredd att få fart på länet genom att rädda de 2 000 jobb som nu är på väg bort genom den passiva inställning som regeringen har i Ovako-frågan?
Fru talman! Avslutningsvis hoppas jag att statsministern nu kunnat konstatera att vi inte är tysta som i graven. Om så är fallet har liken nu talat.
Fru talman! Det jag sade -- och det står jag för -- var att det var lokalt hojt för lokal konsumtion; det var det. Det må vara berättigat, men man skall inte göra mer av det än vad det faktiskt är. Engagemang skapar inte nödvändigtvis jobb. Vad som krävs är konkreta åtgärder. Jag har inte hört några sådana föreslås från socialdemokratiskt hål i det konkreta fallet. När det sedan gäller vad som skall göras för att få fart på Norrbotten är jag -- trots allt -- tacksam, även om det inte var avsikten med frågorna, att jag har fått möjlighet att redovisa litet av det framtidsoch nutidsprogram som regeringen har och har lagt fram när det gäller konkreta åtgärder för att få fart även på Norrbotten. Jag bara hoppas att de förslag vi har lagt fram också kommer att få socialdemokratiskt stöd. Det har tyvärr inte alltid varit fallet i det förgångna.

Fru talman! Bo G. Jenevall har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att det stulna israeliska flygplan som i Sverige kallas Gul Kalle snarast skall återlämnas till Israel. I november 1987 informerades UD av ambassaden i Tel Aviv om tidningsuppgifter i Israel angående ett stulet Mustangplan, som skulle ha förts till Sverige. Därefter har det samlats en hel del handlingar i UD:s arkiv om flygplanets öden här. Det israeliska luftfartsmuseet skrev till departementet år 1988 och 1989 och fick svaret, att om något ingripande önskades måste en sedvanlig rättshjälpsframställning göras på diplomatisk väg. I januari i år tog israeliska Interpol upp frågan med Interpol i Sverige, som i sin tur informerade departementets rättsavdelning. Detta ledde till att ambassaden i Tel Aviv instruerades att ta reda på exakt vad slags biträde man önskade från israelisk sida och att uppmana utrikesministeriet att i förekommande fall inkomma med en framställning på diplomatisk väg. I februari meddelade ambassaden att det israeliska utrikesministeriet då inte önskade något direkt biträde men att man eventuellt avsåg att återkomma i ärendet. För drygt en månad sedan delgavs departementet ett meddelande från Interpol i Israel till svenska Interpol att en israelisk medborgare hade dömts till tre års fängelse i Israel för att ha stulit ett flygplan som han sedan hade sålt i Sverige. I meddelandet framhölls vidare att biträde skulle begäras på diplomatisk väg för att flygplanet skulle återföras till Israel. Någon framställning har inte kommit in till departementet. När en sådan kommer in får den handläggas enligt gällande regler. Avslutningsvis kan jag tillägga att kontakt tagits med luftfartsverket.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som trots allt inger vissa förhoppningar. Jag tycker bara att handläggningen verkar litet överbyråkratisk. Det föreligger trots allt en skrivelse från Israels försvarsdepartement med en direkt begäran att flygplanet skall avregistreras och återlämnas till Israel. Jag tycker det är ytterst märkligt om en sådan skrivelse inte borde vidarebefordras från den aktuella myndigheten, luftfartsverket, till berört departement, i det här fallet utrikesdepartementet. Utrikesministern säger vidare i svaret att den här saken har varit känd sedan 1987. Jag är medveten om att det är långt före nuvarande utrikesministerns ämbetstid, men ärendet finns ju, som också påpekas i svaret, ändå i arkivet i UD. Min första konkreta fråga i sammanhanget är: Kan inte utrikesministern genom sin ambassad i Israel ta ett direkt initiativ i frågan med anledning av en enligt min mening trots allt mycket formell skrivelse från Israels försvarsdepartement?
Fru talman! När det gäller var ärendet nu ligger -- det är väl det vi måste hålla oss till -- är det som jag har förstått saken så, att luftfartsinspektionen har överlämnat det till regionåklagarmyndigheten i Linköping, som i sin tur meddelat luftfartsinspektionen att rätt åklagarmyndighet torde vara Västerås. Vid kontakt med åklagarmyndigheten i Västerås uppges att ärendet kommit in den 21 april 1992, och där ligger det nu. Vi har enligt vad jag förstår nu att avvakta vad denna åklagarmyndighet kommer fram till.
Fru talman! Jag förstår att de formella kraven är tillgodosedda -- det är de säkert. Men jag har också talat med åklagaren i Västerås, och han avser inte att göra någonting, därför att det inte är hans område, som han uttrycker det. Det här är ju trots allt en statsrättslig fråga och borde väl i så fall, tycker jag, överföras från distriktsåklagaren i
Fru talman! Som jag har förstått saken är det inte enbart en statsrättslig fråga utan i allra högsta grad också en civilrättslig fråga; ställningen för den person som nu anser sig äga planet måste finnas med i den här frågan. Som mina handläggare har beskrivit det hela är det så, att om åklagarmyndigheten i Västerås kommer fram till att något brott inte har begåtts, dvs. om han på något sätt avskriver ärendet, och om luftfartsinspektionen finner att registreringen av flygplanet ej skett på felaktiga grunder, torde staten Israel i en civilprocess kunna väcka talan om bättre rätt till planet. Men det faller naturligtvis utanför UD:s bedömanden då domstolarna är självständiga myndigheter. Såvitt jag förstår är det alltså inte enbart en statsrättslig fråga utan också i allra högsta grad en civilrättslig fråga.
Fru talman! Jag respekterar givetvis det, och vi skall följa de lagar och regler som gäller. Jag har då snarast en vädjan till utrikesministern att genom sin ambassad i Tel Aviv ta de kontakter som krävs för att detta ärende skall kunna komma i gång på formell grund. Enligt vad jag har förstått genom mina kontakter har man där haft litet svårt att förstå vår tågordning här uppe. Vi kanske är litet mer byråkratiska än de -- jag vet inte; jag har ingen erfarenhet av Israel. Men det är uppenbart att man där inte riktigt har förstått vilken väg man skall gå -- man har ju tidigare också skrivit ett antal skrivelser direkt till departementet. Jag har kopior på den brevväxlingen, och jag finner en del av svaren ganska besynnerliga.
Fru talman! Enligt den redogörelse jag har fått har den svenska ambassaden i Israel tagit upp den här frågan med utrikesministeriet -- det är den instruktion den har haft. Sedan har Israel valt att vända sig till luftfartsmyndigheterna i Sverige, luftfartsinspektionen. Mig förefaller det ändå vara så, att vi nu har att avvakta vad åklagarmyndigheten i Västerås gör. Detta är tämligen avgörande i frågans handläggning.
Fru talman! Då vet jag inte hur man skall rulla ärendet vidare, eftersom åklagaren inte avser att göra någonting. Ärendet är dessutom genom den här långa handläggningstiden preskriberat. Det lär inte komma längre än till åklagarens arkiv. Jag skulle då vilja ha besked av utrikesministern i frågan, hur det skall gå till att iaktta formalia, så att jag i så fall får hjälpa till att se till att den här saken kommer vidare.
Fru talman! Jag vet inte om det är min sak att ge Bo Jenevall råd om detta, men jag skall när jag kommer till departementet gärna tala med mina handläggare en gång till och höra om de har några ytterligare synpunkter i detta ärende. Det skall jag gärna göra.

Fru talman! Sten Söderberg har frågat mig när Sverige tänker erkänna Bosnien-Hercegovina. Sten Söderberg har också frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förmå serberna till ett tillbakadragande av trupper och polisstyrkor från Bosnien-Hercegovina. Jag avser besvara frågorna i ett sammanhang. Som vi alla vet är situationen tragisk i Bosnien Hercegovina. Strider pågår, och det mänskliga lidandet är stort. De försök som pågår att med våld förändra republikens gränser är oaccetabla. Denna svenska uppfattning har framförts till regeringen i Belgrad och har också klart uttryckts från svensk sida vid den europeiska säkerhetskonferensens pågående uppföljningsmöte i Helsingfors. Det är regeringens avsikt att även fortsättningsvis bilateralt och multilateralt verka för icke-bosniska truppers tillbakadragande från Bosnien Konflikten i Jugoslavien kan, som regeringen flera gånger framhållit, lösas enbart med fredliga medel. Våldet i Bosnien-Hercegovina måste således snarast bringas att upphöra. Intressena hos republikens samtliga folkgrupper måste tillgodoses på fredlig väg. Sverige kommer att fortsätta stödja de fredsansträngningar som pågår inom FN:s och EG:s ram. Vi kommer också att inom ESK:s ram fortsätta att verka för fred i Bosnien-Hercegovina. I Bosnien-Hercegovina finns tre stora folkgrupper. Folkomröstningen om självständighet bojkottades av den serbiska folkgruppen. Denna inställning rättfärdigar självfallet inte det våld som tillgripits. Serber, muslimer och kroater har tidigare deltagit i, och kommer sannolikt också framdeles att deltaga i, de EG-ledda förhandlingarna om republikens framtid. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för de principer som styr svensk erkännandepolitik. Dessa folkrättsliga principer är: ett folk, ett territorium samt en regering som förmår utöva kontroll över territoriet. Bedömningen av huruvida kriterierna är uppfyllda måste göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Någon automatisk erkännandeplikt föreligger aldrig enligt folkrätten.

Hercegovina har föranlett regeringen att avvakta i erkännandefrågan. Som jag tidigare sagt agerar Sverige aktivt bl.a. i ESK för att få ett slut på stridigheterna.
Fru talman! Jag delar inte riktigt utrikesministerns åsikter i den här frågan. Det pågår en slakt på speciellt muslimer i Bosnien-Hercegovina. Jag anser att regeringen bör vidta mer aktiva åtgärder. Man kan t.ex. hemkalla ambassadören i Belgrad för konsultationer. Man kan följa andra länder som erkänt Bosnien-Hercegovina. Jag inser dock, och är väl medveten om, regeringens inställning att regimen skall utöva kontroll över sitt eget territorium. Kan regeringens passivitet möjligen vara sprungen ur att det just är muslimer som slaktas, eller finns det andra skäl till att man inte vill gå in? Serbien har ju också direkt hotat USA. Det är en ganska farlig stat.
Fru talman! Jag vill understryka för Sten Söderberg att vi i den kommande veckan kommer att utöva en påtaglig aktivitet i Helsingfors när det gäller den här frågan. Dessa frågor kommer att tas upp inom ESK i den vecka som vi nu har framför oss. Det gäller utvecklingen i Bosnien-Hercegovina och hanteringen av det nya Jugoslavien, om jag får uttrycka mig så, med tanke på det som hände i går: och med utropandet av ett nytt Jugoslavien. Hela den frågan kommer nu att behandlas i Helsingfors av de där deltagande staterna. Det innebär att den vecka vi har framför oss är mycket väsentlig. Det är naturligtvis vår fasta förhoppning att det internationella samfundet genom att utöva tryck på Serbien skall kunna få ett slut på våldshandlingarna i Bosnien-Hercegovina. Det pågår dessutom just nu samtal i Lissabon där alla parter i Bosnien finns representerade. Även detta ger en viss förhoppning om att det skall vara möjligt att få se en något mer positiv utveckling under den vecka som kommer. Det måste vara vår strävan att det internationella samfundet, i den nya situation som har uppkommit efter gårdagens besked från Belgrad, kan utöva ett sådant tryck att det blir slut på striderna.
Fru talman! Jag vill ta upp ett annat konkret exempel på passivitet. Jag sitter tillsammans med 200 bosnier av alla schatteringar i den bosniska hjälpkommittén. Ledamoten och professorn i Nobelkommittén, professor Efendic på Karolinska sjukhuset, och jag har försökt att få komma till Alf Svensson för att diskutera frågan om bistånd för de nödlidande, men vi har inte beretts någon tid eller något tillfälle att komma i kontakt med Alf Svensson på två veckor. Vi tar det som tecken på att man kanske inte har det rätta intresset för problemen i Bosnien.
Fru talman! Sten Söderberg är väl medveten om att jag träffade Bosniens utrikesminister när han var här i Stockholm. Jag tyckte vi hade ett mycket bra och givande samtal, även om det gav en ganska dyster bakgrund till utvecklingen i Bosnien. När jag hade tillfälle att träffa honom uttryckte han tvivel på det som då var EG:s fredsplan, nämligen uppdelningen av befolkningen i dessa tre regioner. Det var inte heller då lätt att se en lösning på problemen. Jag vill gärna ta tillfället i akt att här uttrycka en stark sympati för Bosnien och det faktum att dessa tre folkgrupper just i Bosnien har kunnat leva fredligt sida vid sida. Det gör att utvecklingen nu är desto mer tragisk. Den strävan som vi och övriga länder i det internationella samfundet nu måsta ha är att få till stånd en vapenvila i Bosnien. Jag tror att Sten Söderberg har förståelse för att det kommer att kännas väldigt mycket bättre att erkänna Bosnien-Hercegovina när åtminstone en vapenvila är ingången och kulorna icke viner.
Fru talman! Jag är säker på att utrikesministern, efter sina samtal med min vän från Bosnien, är medveten om att det säkerligen aldrig blir något EG om vi får ett Balkankrig av stor omfattning. Det är en av grunderna till mitt agerande. Det handlar dels om omtanke om folket i Bosnien, dels om omtanke om det ekonomiska samarbetet i Europa. Om vi får ett Balkankrig och Bosnien är krutdurken, kan vad som helst hända. Jag vill lämna över en videofilm från det bosniska folket för att ge den rätta bilden.
Fru talman! Låt mig tacka för detta och understryka att den vecka som kommer är mycket väsentlig. Det är viktigt att vi alla försöker se till att den kommer att leda fram till någon form av vapenvila och uppgörelse.

Fru talman! Det lämpar sig visst att diskutera frågan om fastighetsinvesteringarna i utlandet, för att bemöta påstående nummer ett. Dessa investeringar har till en del skett med eget kapital och till en stor del med statliga medel. Man har alltså erhållit statliga lån, överlån i fastigheter, som man sedan har fört över till utlandet. Det är den lilla människan som får betala. Jag har ett uttryck för det här, och det är plundring av banksystemet. En man som statsrådet säkert tror på är Staffan Burenstam Linder. Han skriver att vi får alla vara med att betala. Det här leder till att den lilla människan får betala inte en eller två gånger, utan tre gånger. Den sista gången blir det genom höjda räntor i banksystemet. En antikorruptionskommission skulle vara mycket angelägen. Den kunde börja med att titta på ''Namnen på Gotabankens värdepappersbolag har chockerat - -. 'Mefisto' , Där har en framstående moderat politiker hela tiden suttit i styrelsen. Det finns all grund för att låta en kommission noggrant granska bankernas affärer.

Fru talman! Det har den relevansen att småspararna och den lilla människan får betala i form av skatter och pålagor. Om regeringen inte vill tillsätta en kommission som granskar bankerna och det jag kallar korruption och mygel i det här avseendet, får vi väl göra som vi gjorde med Nordbanken och ett annat ärende. Vi får väl vända oss till riksåklagaren och starta en förundersökning. Jag vet att ekorotlarna och dessa institutioner inte har resurser att klara det här. Det skulle behövas en kommission som kunde göra en helt annan analys av vem som har fått de miljarder som har försvunnit från bankerna.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tror att de som i dag äger och förvaltar slott eller kulturhus med nöje läser det avgivna svaret. De har i dag en bekymmersam situation. Man kan inte underhålla eller investera eftersom det har blivit ekonomiskt omöjligt efter skatteomläggningen 1991. Det är besvärligt eftersom många värdefulla kulturhus i Sverige riskerar att förfalla i brist på möjligheter för ägarna att underhålla sina fastigheter. Det är ett kulturarv som vi icke har råd att låta gå förlorat. Jag vet att det i dag finns en omfattande beredskap, om man kommer att ges lättnader i lagstiftningen. Det är litet ironiskt att om den som i dag bor i ett slott skulle vilja flytta ut till en bostad inom samma område, så att slottet inte längre är bebott, kan han få en chans att dra av kostnaderna. Det är emellertid en felaktig lösning. Det är ändock bäst om dessa kulturhus bebos hela tiden. Men jag tackar statsrådet, och jag tackar framför allt för den näst sista meningen i det skrivna svaret.

Fru talman! Det finns ytterligare en möjlighet att avreglera, eftersom det väl är viktigt att en hel del personer slipper lämna deklaration. Av kompletteringspropositionen framgår att flera förhoppningsvis kan lämna förenklad självdeklaration. Finns det ingen möjlighet att höja den här gränsen? 100 kr. är ingen särskilt hög gräns.

Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. Orsaken till att jag har ställt frågan till statsrådet är att jag tidigare har ställt ungefär samma fråga till civilminister. Jag fick då svaret att frågan är överlämnad till statsrådet Bo Lundgren för vidare handläggning. Statsrådet tillsatte först kasinoutredningen som kom med ett förslag amgående internationella kasinon när det gäller mycket höga insatser och vinster. Det talas om insatser i storleksordningen tiotusentals kronor och tiodubbla eller större vinster. Sedan kom lotteriutredningen som överlämnade sitt betänkande till civilministern. Sedermera överlämmnades detta till skatteministern. Det föreslogs att dessa pengar skulle användas för folkrörelsernas barn och ungdomsverksamhet. I dessa utredningar -- och framför allt i den utredning som skatteministern har tillsatt -- ges en oerhört glättad bild över vad det här kan betyda. Man säger att det ger en mycket bättre helhetsbild över Sverige, och man ser i stort sett inga sociala problem. Liknande tongångar finns i lotteriutredningen. De problem som kan finnas ägnar man ett förstrött intresse. Skatteministern talar här om att man skall rensa upp på den illegala kasinomarknaden. Det är väl ganska överdrivet. Jag har läst utredningarna och tycker att man har relativt dåligt på fötter. Att påstå att tre kasinon i storstadsområdena kan städa upp på den illegala kasinomarknaden tror jag är en våldsam överdrift. Dessutom tror jag att verksamheten skulle tillta i andra större städer. Man får en inspirationskälla i de internationella kasinon som införs. Det är åtminstone min övertygelse. Jag kan inte acceptera att valfriheten skall vara av så stort värde att den skall få ta över den sociala hänsynen. Hallman säger i sin utredning att var och en själv kan avgöra vad han vill spela på. Det låter sig sägas. Men då tar man inte hänsyn till de människor som har det besvärligt med ett spelberoende. Delar inte skatteministern någon av dessa uppfattningar?

Fru talman! Den utredning som skatteministern har tillsatt ger en mycket glättad bild av situationen. Där fästs i stort sett inget avseende vid de sociala problem som kan uppstå, visserligen för ett begränsat antal människor, men ändå ganska många. Det rör sig inte om tiotusentals människor, men i alla fall om några tusen. Därmed avslöjar utredningen att man inte tar tillräckligt allvarligt på de sociala konsekvenserna. Ordföranden i lotteriutredningen har i en av Stockholmstidningarna skrivit att hon gärna skulle se att hon fick tilläggsdirektiv av skatteministern, så att utredningen kunde gå på djupet med de sociala konsekvenserna och kartlägga dem. Min uppfattning är att detta i den utredning som Åke Hallman har gjort har tagits upp på ett mycket bristfälligt sätt. Det är sant att problemen har tagits upp, men de har ägnats ett förstrött intresse. Det är dessutom bara vissa orter som har studerats, framför allt i närheten av Sverige. Skulle man inte kunna tänka sig att ge dessa tilläggsdirektiv? Så brått kan det väl inte vara med denna fråga.

Fru talman! Jag delar skatteministerns uppfattning att vi naturligtvis skall göra allt vi kan för att förbättra den sociala situationen, helst brett över hela landet. Men jag delar inte uppfattningen att man gör det genom att legalisera kasinospel. Det bjuder mig emot, men jag kan inte låta bli att göra en jämförelse: samma resonemang fördes om bordeller. Om man legaliserar bordellverksamhet, kommer man att få en bättre social situation i Sverige, har det sagts. Kan det vara en uppfattning som skatteministern delar? Jag tror inte på att det blir bättre. Jag medger att det är att hårdra det hela, att använda det exemplet. Men det finns likheter. Den enda raka är att undvika att öppet erkänna att detta är en spelform som samhället accepterar. I denna typ av spelverksamhet är det möjligt med insatser på tiotusentals kronor. Många människor blir beroende. De tar chanser, risker, och spelar bort sina pengar. De hamnar i ekonomiska problem, och det går ut över familjen. Det leder till alkoholproblem och andra problem. Jag anser att utredningen inte tillräckligt allvarligt har tagit fasta på detta. Jag tycker att det är bra om den får tilläggsdirektiv.

Fru talman! Det kan ligga någonting i det påståendet om jag omformulerar det och säger att om det samhällsekonomiska nettot, den samhällsekonomiska vinsten är påtaglig, skulle det vara en intressant infallsvinkel. Jag vill dock hävda att det inte är det. Det ligger i sakens natur att om samhället öppet erkänner att detta är en spelform som är bra för samhället, då inspirerar det många människor att försöka spela illegalt, både i storstäder och på andra orter. Så blir det om man säger att det inte är några problem med denna spelform utan att den snarare undanröjer problem. Jag är mycket tveksam till om det kan vara rätt, som det påstås i exempelvis kasinoutredningen, att man på ett avgörande sätt kan minimera spelet. Det finns också många indirekta effekter, som man inte kan se tydligt när man gör ett utredningsarbete av detta slag. Det blir sidoeffekter inom andra sektor när människor hanterar sina pengar på detta sätt. Alkoholmissbruket ökar, många får andra problem osv. Delar inte skatteministern uppfattningen att det kan finnas effekter som inte tydligt kommer fram i dessa utredningar?

Fru talman! Om det nu skulle vara skatteministerns övertygelse att detta är en positiv företeelse i samhället, varför då inte gå upp till bevis? Lämna de tilläggsdirektiv som ordföranden i lotteriutredningen har föreslagit och låt lotteriutredningen gå på djupet och utreda om de påståenden skatteministern framför är sanna. Det vore väl olyckligt att gå till riksdagen med ett förslag som har kommit till på känn. Det borde vara rimligt att man gör en seriös analys, om vi nu kan vara överens om att det finns problem av detta slag som vi bör ta på allvar.

Fru talman! Får jag avsluta med att säga att den kartläggning statsrådet hänvisar till är mycket ytlig. Man är inte alls intresserad av att beskriva det som skatteministern hänvisar till, nämligen om det kan bli sociala problem med att introducera internationella kasinon. Där beskrivs i stället hur bra det är för Sverige. Vi får en förbättrad helhetsbild, kommer närmare EG och vi kommer på olika sätt att höja kulturnivån i Sverige. Det är ungefär sådana uttrycksformer som används i skatteministerns egen utredning, i stället för en seriös belysning av om vi får några sociala konsekvenser, så att vi kunde ta den på allvar. Den ton som skatteministern använder i dialogen här finns inte i utredningen. Jag är ledsen att säga det.

Fru talman! Det hade nog varit praktiskt om den utredningen då inte bara hade träffat dem som ägnar sig åt spelverksamheten, utan i betydligt större utsträckning också hade träffat dem som möter de sociala problemen.

Fru talman! Tage Påhlsson har frågat mig om jag är beredd att ekonomiskt stödja trafikföretagen med medel för att anskaffa pendeltåg. Av Tage Påhlssons fråga framgår att han med ekonomiskt stöd avser medel till trafikföretag för att tillförsäkra ytterligare order till ABB Railcar i Örnsköldsvik för att därigenom trygga sysselsättningen vid ABB Railcar. Något anslag inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som får användas för mera omfattande inköp av rullande materiel inom kollektivtrafiken finns för närvarande inte. Anslaget B 4, Byggande av länstrafikanläggningar, omfattar visserligen delposten Bidrag till investeringar i trafikmedel m.m., men den posten uppgår för budgetåret 1991/92 endast till 70 milj.kr. och är helt intecknad. Det statliga anslaget K 1, Jag vill dock erinra om att regeringen i en nyligen framlagd proposition om ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken föreslår åtgärder som möjliggör att statliga anslag kan användas till inköp av rullande materiel. Det gäller då för trafik som omfattas av statens köp av interregional persontrafik på järnväg. Förslaget innebär också att staten i vissa fall skall kunna ingå upp till femåriga avtal om trafik, vilket i sig bör leda till att berörda parter satsar mer långsiktigt i trafiken, t.ex. i Bergslagen. I propositionen föreslås vidare bl.a. att staten skall kunna köpa trafik från andra operatörer än SJ. Förutsatt att riksdagen godkänner förslagen kommer regeringen att utfärda nya riktlinjer för statens förhandlingsman för upphandlingen av interregional persontrafik på järnväg under trafikåret 1993. Mot denna bakgrund saknas i dagsläget förutsättningar för att genom anslag inom mitt ansvarsområde stödja trafikföretag med medel för anskaffning av pendeltåg. Eventuella tågbeställningar från ABB Railcar i Örnsköldsvik är därmed en fråga för berörda trafikföretag.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, även om meningen var att arbetsmarknadsministern skulle ha stått här, eftersom jag hade ställt min fråga till honom. Jag har i och för sig ingenting emot kommunikationsministern, men detta är faktiskt som jag ser det i första hand en fråga som gäller arbetsmarknaden i Örnsköldsvikstrakten. Det svar jag nu har fått är i och för sig inte överraskande. Jag har tagit del av den debatt som fördes förra tisdagen i ungefär samma stil. Frågan då gällde Bergslagstrafiken m.m. Jag visste därför ungefär vad som skulle sägas här i dag. Min tanke var att höra med arbetsmarknadsministern om det fanns möjlighet att gå in med andra satsningar, med exempelvis infrastrukturpengar, eftersom det här i Örnsköldsvikstrakten i högsta grad är en arbetsmarknadsfråga. 175, kanske 275, kanske 350 jobb kan komma att bli berörda av detta. Det gäller alltså att vidta åtgärder som alla tycker är vettiga. Alla tycker ju att trafiken behövs; ingen ifrågasätter det. Arbetstillfällena behövs. Vi har så att säga hela apparaten klar -- vi kan tillverka vagnar, vi kan sätta i gång trafiken -- men den byråkratiska apparaten sätter stopp. Jag vill då fråga: Kan statsrådet tänka sig att arbeta okonventionellt, t.ex. genom att ta ett samtal med arbetsmarknadsministern och se om det finns möjlighet att på något sätt förskottera pengar eller i varje fall gå ut med vad som i arbetsmarknadssammanhang kan kallas otraditionella medel, alltså sätta in någon typ av infrastrukturpengar för att åtgärda detta?
Fru talman! Låt mig först bara konstatera, Tage Påhlsson, att frågan faktiskt är ställd till mig. Jag vet inte till vem Tage Påhlsson hade tänkt sig att ställa den, men faktum är att frågan är ställd till mig. Jag vill säga detta för att det inte skall råda några oklarheter. Det är inte så att frågan har blivit hänvisad till mig genom arbetsfördelningen i regeringen, utan den är faktiskt ställd till mig, och därför skall jag också svara på den. Jag tycker ändå, Tage Påhlsson, att de förslag jag har lagt fram till regeringen och som regeringen har ställt sig bakom, nämligen att vi skall avreglera den här verksamheten så till vida att det skall bli möjligt för andra operatörer än enbart statens järnvägar att konkurrera om upphandlingen av den s.k. olönsamma interregionala trafiken, är något positivt. De långsiktiga avtalen gör det möjligt för operatörerna på marknaden att vara mer långsiktiga också i sin upphandling av rullande materiel. Till detta kommer att de pengar som hittills bara har fått användas till köp av olönsam trafik nu också får användas till köp av rullande materiel. Det finns mycket goda erfarenheter från ett näraliggande område, nämligen Blekinge kustbana. Länstrafikhuvudmännen har där köpt ny, modern materiel, danska snabbgående, bekväma tåg, som har ökat resandefrekvensen högst betydligt. Det tyder på att den här principen fungerar, dvs. att en satsning på en attraktiv kollektivtrafik också ökar resandeunderlaget. Det som Tage Påhlsson kallar ''byråkratiska apparater'' är ingenting mindre än riksdagen, av vilken Tage Påhlsson själv är en mycket väsentlig del. Jag vet av erfarenhet att riksdagsledamöterna mycket noggrant vaktar på att regeringen följer de beslut som riksdagen har fattat. De s.k. okonventionella greppen har en tendens att leda oss till konstitutionsutskottet. Därför kommer jag inte att svara jakande på frågan om jag är beredd att vidta några sådana. Dock har jag mycket goda förhoppningar om att en beställning kommer att läggas hos ABB Railcar.

Fru talman! Det är faktiskt så vist ordnat att vårt eget företag, statens järnvägar, är ett affärsdrivande verk. I själva idén med ett affärsdrivande verk ligger möjligheten att ta vissa affärsrisker. Det står alltså statens järnvägar helt fritt att gå in och lägga en sådan här beställning redan innan riksdagen har fattat sitt beslut.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Med anledning av den föregående debatten vill jag säga att jag är särskilt tacksam för att det är kommunikationsministern som svarar, eftersom det var till honom jag ställde frågan, så har vi rett ut det från början. Innan jag kommenterar svaret vill jag säga något om bakgrunden till frågan. Man planerar att dra en ny genomfart genom Norrköping. Enligt det förslag som finns skall vägen passera alldeles i anslutning till ett vattenverk och dessutom gå förbi tättbebyggda områden. Kommunen har överklagat beslutet, och också många enskilda är upprörda över att förslaget har lagts fram. Samtidigt finns naturligtvis en rädsla för att den genomfart som i dag finns i stället skall bli kvar om man når framgång med överklagandet. Alla som har försökt att åka förbi Norrköping en fredagseftermiddag eller en söndagseftermiddag vet att det inte är särskilt lätt att åka på en genomfart som korsar spårvägar och innerstadsgator. Detta är en flaskhals på E 4-an. Slutsaten blir att kommunen här befinner sig i ett dilemma som jag tror är inte helt ovanligt i den här typen av frågor, nämligen dels att man i dag har en mycket dålig lösning, dels att man samtidigt känner rädsla för att ställa krav på bästa tänkbara alternativ, eftersom det då finns risk för att man får behålla den lösning som finns i dag. Det finns en tredje lösning. Skälet till att jag ställde frågan var att statsrådet i lokala media skapat förhoppningar om att man skulle kunna hitta en tredje lösning, nämligen att dra genomfarten i en tunnel. Jag vill därför förtydliga min fråga. Jag hade inte hoppats på att statsrådet skulle kommentera överklagandet och prövningen, utan frågan var mer principiell. Skall man tolka statsrådet så, enligt de pressuttalanden som gjorts, att det finns möjligheter att få resurser för att lösa det svåra dilemma som kommunen befinner sig i, vilket skulle möjliggöra en lösning som innebär att alla parter kan bli nöjda, dvs. ett tunnelalternativ?

Fru talman! Jag begär inte av statsrådet att han skall kommentera överklagandet. Min fråga är mer principiell.

Är det principiellt möjligt för regeringen att fatta ett sådant beslut?

Fru talman! Jag gör ett sista försök, sedan skall jag släppa statsrådet.

Fru talman! Hans Stenberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att säkra att miljö och regionalpolitiska konsekvenser kommer att beaktas vid postverkets omorganisation av verksamheten i Ånge. Som jag nämnde i ett tidigare svar till Hans Stenberg har postverket svåra lönsamhetsproblem i paketverksamheten. Behovet av rationaliseringar är därför stort. En av orsakerna till att verksamheten i Ånge dras ned är att postverkets kunder, och då främst företag, i ökad omfattning efterfrågar dörr-tilldörr-leverans av paket. Dessa paket distribueras inte via paketterminaler, utan transporteras på annat sätt. Postverket måste givetvis anpassa sig till förändringar av kundernas önskemål. När det gäller sysselsättningsläget i Ånge vill jag framhålla att regeringen i kompletteringspropositionen har anvisat ytterligare 2,2 miljarder kronor till infrastruktursatsningar i form av underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt. Vid fördelning på regioner och objekt skall vägverket och banverket ta särskild hänsyn till bl.a.

Fru talman! Jag konstaterar att kommunikationsministern fortfarande inte är riktigt ärlig. Här talas det om att man övergår till elektronisk post och direktbefordran av paket, att det helt och hållet är ett önskemål från företagens sida och att det inte längre behövs terminaler. Om kommunikationsministern studerar litet vad posten håller på med i fråga om omorganisation, kan han snabbt konstatera att det handlar om att utöka verksamheten på andra orter som har betydligt bättre regionalpolitiska förutsättningar att klara sig framöver. Det är inte fråga om att effektivisera, ta bort folk och onödiga terminaler, utan ofta gäller det att flytta folk och arbetstillfällen från Norrlands inland även till Stockholmsregionen, eftersom en större del av verksamheten kommer att förläggas till Tomteboda eller Södertälje. Var verksamheten till sist hamnar är väl fortfarande inte riktigt klart.
Fru talman! Jag tror ändå att Hans Stenberg och jag kan vara överens om att det krävs en aktiv regionalpolitik, men den kan inte läggas på resp. affärsdrivande verk. Vad det gäller är den politik som över huvud taget bedrivs, att hela Sverige skall leva, att vi gör medvetna satsningar på att små och stora företag kan utvecklas i hela vårt avlånga land. Men att ålägga de olika statliga verken, och särskilt de affärsdrivande verken, ett regionalpolitiskt ansvar utöver vad som exempelvis ligger i det åtagande som posten i det här fallet har gjort är inte möjligt med den inriktning som statsmakterna har bestämt för de affärsdrivande verken.

Fru talman! Det är precis tvärtom. Om Hans Stenberg läser hela protokollet, finner han att jag redogjorde för att de regionalpolitiska och sociala uppgifter som samhället vill ålägga de affärsdrivande verken tas upp i statsbudgeten. Det har exempelvis anslagits 300 milj.kr. i årets budgetproposition för den typen av uppgifter inom postverket. Detta är någonting helt annat än att bedriva en arbetsmarknadspolitik via verken. Vi måste alltså skilja på dessa två dimensioner. När det gäller postens effektivitet rör det sig om kundernas efterfrågan på olika tjänster. Om kunder har huvudparten av sin verksamhet i olika delar av landet, måste ju posten finnas på platserna i fråga, om man inte vill överlåta allt till nya företag som City Mail. Det har helt utan statens medverkan uppstått en ny situation med konkurrens på det här området.
Fru talman! Då vill jag konstatera att kommunikationsministern har ändrat sig. Nu säger han att staten har ansvaret för regionalpolitiken. Jag hoppas att jag uppfattade det hela rätt. Jag vill fråga kommunikationsministern om man tänker vidta några särskilda åtgärder för Ånges del. Vem skall klara uppgifterna i Ånge? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på denna fråga.
Fru talman! Sverige är för närvarande inne i en djup lågkonjunktur som drabbar hela landet med en för våra förhållanden mycket stor arbetslöshet. Regeringen har i olika omgångar föreslagit arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har redovisat att det på mitt område har satsats 2,2 miljarder kronor så sent som i den kompletteringsproposition som lades fram i fredags. Hur pengarna kommer att exakt fördelas vet jag inte, men man skall framför allt utgå ifrån hur det arbetsmarknadspolitiska läget är i olika regioner i landet.

Fru talman! Regeringens ekonomiska politik går ut på att skapa långsiktigt goda förutsättningar för nyföretagande och goda villkor för små och medelstora företag. Strategin att öka statlig verksamhet runt om i vårt land kommer inte att vara långsiktigt hållbar. När den här konjunkturen börjar vända, tror jag att vår politik kommer att ge ett gott resultat också i Ånge.

Fru talman! Talmannen eftersträvar snabba och rappa debatter. Jag ställde en fråga som består av sex ord och får en föreläsning på tre och en halv sida. Jag vet inte om föreläsningen är avsedd för mig, för textilimportörerna eller för tekoindustrierna. Statsrådet har vid en information här i kammaren om den svenska Europapolitiken sagt bl.a.följande: Inom ramen för tullunionen måste vi finna en lösning för hanterandet av textil och konfektion. EG avser enligt förslag i GATT att behålla sina restriktioner fram till år 2002. Vi har redan avskaffat våra. Någon form av övergångslösning kan komma att behövas. Detta sade statsrådet för omkring två veckor sedan. Jag frågade vilken form av övergångslösning regeringen eftersträvar. Då fick jag alltså denna föreläsning. De fyra sista raderna i svaret kan man möjligen tolka som att statsrådet inte kan eller möjligen inte vill säga det. Men det hade varit bättre om statsrådet hade sagt det rent ut. Om statsrådet hade sagt: Av hänsyn till de kommande förhandlingarna vill jag inte säga vilken inställning vi skall ha. Då hade jag vetat det. Men vad skall jag, när jag kommer hem till Sjuhäradsbygden, säga till Ivan Jag kan bara säga en sak, nämligen att statsrådet inte vill tala om för mig vilken inställning statsrådet och regeringen har i denna fråga. För att tala rent ut kan jag säga att jag inte får svar på den fråga som jag ställer. I stället får jag en lång utläggning. Om avsikten är att dölja något kan jag faktiskt inte räkna ut.
Fru talman! Om det hade varit så lätt som att svara ja eller nej på detta hade jag gjort det. Men denna fråga är betydligt mer komplicerad, och det vet Arne Kjörnsberg. Jag hade kunnat säga enbart att vi icke vet hur en övergånglösning i slutänden skall utformas. Med det hade inte varit särskilt upplysande. Jag försökte i detta svar att ge även litet bakgrundsinformation om vilka olika aspekter som skall bevakas vid denna diskussion. Jag kan försäkra att vi kommer att bevaka frågan från synpunkten att så långt som möjligt slå vakt om frihandeln. Men ideallösning i den bästa av alla världar har vi inga kvoter. Vi sänker våra tullar för att anpassa dem till EG:s lägre tullar, och vi får gränslös handel inom EG. Men denna tulipanaros ges förmodligen inte, och på någon punkt kommer vi att tvingas kompromissa i förhandlingarna. Jag vill icke stå här och säga var vi i slutänden kommer att hamna i den situationen, i synnerhet som vi icke vet vilka utgångspunkter vi kommer att ha när vi väl är inne i förhandlingarna.

Fru talman! Budskapet till de fyra personer som jag tidigare nämnde är alltså att regeringen och statsrådet har för avsikt att verka för att svenska tekoföretag, efter ett eventuellt medlemskap i EG, inte skall ha samma förutsättningar som deras konkurrenter ute i Europa? Är det detta budskap som jag skall föra fram till Lars Mauritzson och Kirsti Steen? Jag kan inte tolka statsrådet på något annat sätt. För att vi skall vara helt överens om vad som har sagts vill jag ställa denna fråga.
Fru talman! Vi kommer att verka för största möjliga frihandel. Det innebär att vi kommer att verka för att den svenska tekoindustrin, på så gynnsamma villkor som möjligt, skall få tillgång till andra marknader inom hela EG-området. Det är oerhört viktiga exportmarknader för svensk tekoindustri. Samtidigt kommer vi att verka för en lösning som innebär att de resultat som har uppnåtts beträffande frihandeln, vilket innebär avskaffande av kvoterna, kommer att åstadkommas över hela linjen. Den ideala lösningen vore om vi inom ramen för GATT kunde åstadkomma att alla EG-länder avskaffar restriktionerna och kvoterna. Det arbetar vi följaktligen för. Vi får väl se var vi hamnar i slutänden. Utan att känna till utgångspunkterna kan jag icke säga vad vi i slutänden kommer att stå för i förhandlingarna.

Fru talman! Arne Kjörnsberg har uppfattat situationen rätt i den meningen att vi kommer att slå vakt om de resultat som vi har uppnått i fråga om frihandeln både när det gäller svensk tekoindustris möjligheter att exportera och när det gäller svenska konsumenters möjligheter att köpa varor som importerats från u-länderna tack vare att kvoterna på tekoområdet avskaffats. Det blir en sammanvägning av olika intressen. Som jag ser saken går det icke att säga att vi ensidigt kommer att ställa upp för den ena parten, konsumenterna, eller för den andra parten, tekoindustrin, när det gäller importen. Det är fråga om en avvägning mellan olika intressen. Jag upprepar att vi får göra den slutliga avvägningen i samband med förhandlingarna.
Fru talman! Statsrådet sade att regeringen inte har för avsikt att ensidigt ställa upp för den ena eller den andra parten. Men vad menar statsrådet med sitt tal om att ensidigt ställa upp för konsumenterna? Det måste finnas ett moment till i den tankekedjan, statsrådet.

Fru talman! Bo Finnkvist har frågat mig om jag har för avsikt att ta kontakt med den österrikiska regeringen med anledning av en avgiven avsiktsförklaring vid köpet av Uddeholm Tooling. Voest-Alpine Stahl AG avsikter rörande den framtida verksamheten.

Någon direkt förhandling mellan regeringarna i Österrike och Sverige har ej förevarit och är enligt min mening ej heller befogad eller möjlig som sådan. Men mot bakgrund av bl.a. nämnda avsiktsförklaring har jag funnit det angeläget att följa utvecklingen inom företaget. Jag tillställde därför den 12 mars 1992 Böhler-Uddeholm AG ett brev, i vilket jag dels erinrade om avsiktsförklaringen, dels angav att jag i sammanhanget utgår från att utlandsägda företag tar ansvar för utvecklingen och syselsättningen i samma utsträckning som andra i Sverige verksamma företag vid genomförandet av såväl nyinvesteringar som strukturomvandlingar och personalneddragningar.

Fru talman! Under gårdagen befann jag mig, dess värre, på annan ort. Jag var nämligen i Gävleborgs län och hade därför inte möjlighet att ta emot någon uppvaktning. Min statssekreterare fanns dock på plats och var beredd att ta emot, om ni så hade önskat. Jag säger i mitt svar att någon direkt förhandling med den österrikiska regeringen inte är aktuell. Den avsiktsförklaring som har avgetts i samarbete med den gamla socialdemokratiska regeringen och företaget i fråga är inte fullt ut juridiskt bindande. Jag delar Bo Finnkvists uppfattning att det kan vara fråga om politiska överväganden, i synnerhet som den österrikiska motparten är ett helägt statligt bolag i Österrike som även har anläggningar i regionalpolitiskt känsliga regioner. Som jag nämnde i mitt svar har jag den 12 mars i år skrivit ett brev till bolaget. Personligen hade jag väntat mig någon form av reaktion från företaget i fråga. Men jag har inte fått någon som helst reaktion. Inte heller den svenska ambassaden i Wien har fått någon sådan. Jag kommer därför att i lämpliga former ta kontakt med min kollega i Österrike, som nyligen har tillträtt sin befattning.
Fru talman! Det svaret har jag efterlyst. Jag kan säga att jag förra veckan hade ett antal telefonsamtal med personer på näringsdepartementet för att reda ut dessa saker. Jag fick då löfte om företräde när det gällde att få en kontakt. Tydligen har det missats. Men det går lika bra att ta upp saken på det här viset. Vid den kontakt som kommer att ske med den österrikiske industriministern är det viktigt, och det är ett önskemål från de anställda i Hagfors, att de frågor som diskuteras inte bara i Hagfors utan också inom vidare kretsar här i Sverige och inom branschen verkligen kommer upp till diskussion. Vidare är det viktigt att det blir nya överläggningar i ärendet som kan leda till att företaget i fråga tillförsäkras en bra framtid.

Fru talman! Det är tillfredsställande att en kontakt kommer till stånd. Den här typen av affärer -- det gäller då statliga företag, men säkert också privata företag -- har tidigare förekommit mellan svenska och utländska företag och kommer med all säkerhet att förekomma även i framtiden. Därför är det viktigt att man försöker leva upp till avsiktsförklaringar som uppfattas som löften -- i varje fall när det gäller avsiktsförklaringar som intygas av en regeringsmedlem från annat land som i ett sådant här sammanhang är på besök i vårt land. Således är det min förhoppning att det samtal som framöver kommer till stånd i den här frågan leder till att vi får en ny diskussion om den här affären och till att Uddeholm Tooling, som är ett lönsamt företag, kan leva vidare i de former som det förtjänar -- alltså inte som en slatt.

Fru talman! Också jag tackar näringsministern för svaret. Utgångspunkten måste vara, som Sten Söderberg sade, att ge den lilla företagaren en verklig chans. Dessutom skulle verklig konkurrens även medföra en välbehövlig inkomstförstärkning för konsumenterna i Sverige. Jag ser fram emot att få ta del av regeringens proposition när den läggs fram för riksdagen.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi behöver en stark, klar och entydig konkurrens. Beredningskraven fordrar dock en lagrådsremiss. Det måste finnas möjlighet för dem som skall tillämpa lagen och efterleva den att hinna läsa in lagen och anpassa sig därefter. Vi har med intresse noterat de förslag om begränsningar som remissinstanser har framfört beträffande möjligheterna att manipulera tidsfristen innan ett beslut fattas.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret, även om jag inte har fått något svar på frågan om vilka åtgärder näringsministern ämnar vidta för att säkerställa att medlen kommer Fagersta och De koncerner som berördes har under åren bytt namn och inriktning på verksamheten. Fagersta Kinnevik. Det är ett bolag som i dag saknar anknytning till stålindustrin, efter det att ägandet i avvecklats. Det finns en stor oro i dag för att Kinnevik ämnar frångå inriktningen i avtalen, dvs. Fru talman! Om inte Kinnevik aktiverar medlen på de orter som ursprungligen avsågs, nämligen Fagersta och Långshyttan, kommer näringsminstern då att vidta några åtgärder?
Fru talman! Det är bara att konstatera att den gamla konstruktionen med Bruksinvest AB icke fungerade. Inga investeringar av betydelse kom till stånd. Det är därför detta tilläggsavtal har tecknats där de berörda företagen har var sitt investmentbolag för att bedriva den här typen av investeringar. Vi anser oss ha fått försäkringar om att rejäla investeringar skall göras efter det att det nya tilläggsavtalet trätt i kraft. Jag har inte för avsikt att här i kammaren i dag förutsätta att någon icke lever upp till det som har sagts.

Fru talman! Jag har fått de försäkringar jag anser rimliga, dvs. att berörda företag skall arbeta inom de regioner det ursprungliga avtalet och tilläggsavtalet föreskriver. Jag har ingen anledning att i förväg misstro någon om att de inte står vid sina avsikter och det som står i avtalen.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för klarläggandet. Jag tolkar det så att vi med tillförsikt kan se fram mot att medlen kommer att användas i Fagersta och Långshyttan, vilket ursprungligen var meningen.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i samband med att ägarna till en nedlagd husfabrik resp. ett stängt slakteri i Dalarna har ett förbehåll i sina hyresavtal och försäljningsvillkor om att den som hyr fabriken eller köper ifrågavarande lokal inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Som näringsminister kan jag inte, och skall inte, vidta några åtgärder när det gäller enskilda företags affärsförhållanden. Frågor av denna typ kan däremot prövas av näringsfrihetsombudsmannen med stöd av konkurrenslagen.

Fru talman! Även när det gäller den kommande konkurrenslagen, kan jag inte gärna föregripa både lagrådsremiss och den prövning som nu pågår av de lagförslag regeringen har arbetat fram. Lagen måste göras generell, och sedan får de rättsvårdande myndigheterna -- i detta fall näringsfrihetsombudsmannen; det nya förslaget innebär en skärpning av konkurrenslagen -- pröva om det går att göra så som har skett i de två aktuella fallen. Jag får icke diskutera enskilda fall. Det skulle vara fråga om ministerstyre.
Fru talman! Jag vill omedelbart befria näringsministern från plikten att besvara frågorna om de enskilda fallen och lyfta det hela till ett mera principiellt plan. Anpassningen till EES-avtalet innebär att EG:s regler om konkurrens används till viss del. Men om jag har förstått promemorian rätt, kommer lagen att gå ett steg längre än EG:s regler. De bygger på att företaget skall vara mycket dominant på marknaden för att få konkurrensbestämmelserna mot sig. Av specialmotiveringen framgår det att avtal som hämmar eller syftar till att hämma konkurrensen är förbjudna. Det är en mycket rak och bra beskrivning på hur det borde vara.

Fru talman! Jag ser gärna att näringsministern blir tydligare i sin personliga inställning till frågan. Jag är alldeles övertygad om att näringsminstern har en klar linje härvidlag. Jag ser det som mycket allvarligt när ett företag, LB-Invest i detta fall, har tillskansat sig husfabriken med den klara avsikten att åstadkomma en konkurrensbegränsning. Någon annan förklaring kan icke finnas. När det gäller Farmek är det ytterst beklagligt att en anläggning som är anpassad och utrustad för slakterirörelse inte skall kunna användas härför. Det är fråga om allvarligt slöseri med resurser. Jag ser gärna att näringsministern talar lika klart som han skriver.